Herr talman! Angående påståendet att det skulle ta ett par år innan en lag om könsdiskriminerande reklam kan vara färdigskriven: Det viktigaste i detta sammanhang är väl att man har ett så bra underlag som möjligt, när man fattar beslut om vilken väg man skall gå. Det är därför som konsumentverket har fått detta uppdrag. När konsumentverket fick sitt uppdrag, var vi överens om tidsramen. Då är det ännu mer oförklarligt varför Ulla Orring nu vill ta ifrån konsumentverket den lilla summa om 100 000 kr. som det handlar om. Jag kan inte förstå det. Det måste finnas något annat i bakgrunden, som Ulla Orring inte här vill diskutera. Det borde vara svårt för Ulla Orring att inför kvinnorna i folkpartiet förklara sin inställning i denna fråga. Men det angår naturligtvis endast folkpartiet internt. Det behöver inte Ulla Orring redovisa här. Inga Lantz! Vi är inte rädda för lagstiftning. Men om vi skall ha en lagstiftning måste det vara en lagstiftning som går att följa upp och som ger effekt. Det gäller i fråga om både könsdiskriminerande reklam och exempelvis dataspel. Dataspel är små artiklar som säljs i skumma källaraffärer och liknande, vilka är väldigt svåra att bevaka. Om vi finner att det är absolut nödvändigt skall vi införa en lag. Det är ändå viktigt att vi försöker att hitta en annan väg för att bli av med dessa avarter. Vi är alla överens om att dessa inte får fortsätta, att de är skadliga. Branschen har försökt att skylla på brist på forskningsresultat o. d., men från utskottets sida ställer man inte upp på det. Vi är inte mottagliga för sådana argument. Frågan gäller att detta inte skall få förekomma. Vi tror därför att med utskottets uttalande som stöd bör barnmiljörådet besitta den kraft som krävs för att få fram ett bra avtal. Med utgångpunkt från detta kan man sedan komma vidare. Nu har jag inte så lång tid till mitt förfogande för att kommentera de förslag om neddragningar på anslaget till konsumentverket som Ewy Möller redogjorde för. Hittills har jag inte fått några exempel på arbetsuppgifter där man kan göra besparingar som motsvarat tillnärmelsevis de 4 milj.kr. som man vill inbespara på konsumentverket, men jag kanske kan få det senare.

Herr talman! Enligt lagutskottets betänkande 31 skall regeringen överväga lagstiftning om förbud mot försäljning av dessa plastgubbar, som jag här visar upp för kammaren. Några socialdemokratiska ledamöter, med Margareta = Prot. 1987/88:124 Persson som första namn, har väckt en motion, vari yrkas att riksdagen skall 20 maj 1988 ge regeringen till känna behovet av lagstiftning om förbud mot försäljning av krigsoch våldsleksaker. Jag skall till protokollet läsa några rader ur motionen: ”I dag saluförs mycket våldsförhärligande produkter, som på olika sätt förintar varandra. Det handlar om plastfigurer, rollspel och dataspel. Leksakerna i form av plastfigurer är dock inga avbilder av föremål som använts i verkliga krig under 1900-talet. De ger i stället ett slags sciencefictionartad syn på framtiden i robotoch rymdåldern. Dessa grymma varelser som nu saluförs och marknadsförs förmedlar en otäck livsstil för våra barn.” Lagutskottet, som i samband med en seriös behandling av motionen har hört såväl barnmiljörådet som företrädare för producenter och handel, tycker med anledning av motionen att det är angeläget att man snarast möjligt når en uppgörelse, som medför att sådana här gubbar av utpräglad våldskaraktär försvinner från marknaden. Därefter anför utskottet: ”Skulle det visa sig att en godtagbar överenskommelse inte kan nås får frågan om lagstiftning tas upp till prövning.” Herr talman! Jag har här till talarstolen tagit med två exemplar av de s.k. masterfigurer som motionen hänvisar till och som av Margareta Persson m.fl. anses förmedla ”en otäck livsstil till våra barn”. Den ena figuren kallas för Heman och representerar det goda. Den andra är en representant för ondskan. Det finns flera liknande plastfigurer. Det skall alltså bli förbjudet att saluföra dessa leksaker. De är de i dag i särklass mest älskade leksakerna av pojkar i åldern 6 till 9 år. Därefter tappar barnen intresset för dem och övergår till andra sysselsättningar. Frågan om hur långt Sverige skall gå när det gäller att utfärda ett förbud är en politisk fråga — men också en konstitutionell fråga i så måtto att Margareta Persson och Inga Lantz vill begränsa medborgarnas självbestämmanderätt. Barnmiljörådet, vars existens moderaterna har motsatt sig ända sedan tillkomsten av dess föregångare, har genom sitt agerande i denna fråga visat sig motsvara våra värsta föraningar. Verksamheten tycks gå ut på att i första hand tillskapa handelshinder och i övrigt införa förbud inom områden som är och skall vara föräldrarnas ansvarsområden. Herr talman! Vi har i dag mellan konsumentverket och barnmiljörådet å ena sidan och handelns organisationer å andra sidan en frivillig överenskommelse, som förbjuder saluförande av krigsleksaker. Detta har på intet sätt förhindrat att barn jagar varandra med träsablar och skriker pang, pang med vattenpistoler. Men i stort sett har vårt samhälle accepterat att barn inte har tillgång till vad som mer allmänt menas med krigsleksaker. Ett besök på en allmän lekplats visar dock att en s.k. föräldraimport tycks förekomma. När det gäller plastfigurer är dock situationen en annan. Barn tycker om att utveckla sin fantasi. Heman försvarar ett garage, en borg eller ett tåg mot luftangrepp från detta hemska monster, som fäller ut sin träkloiga hand och därmed kan skada Heman. Barnmiljörådet kommer, som jag ser det, att se som sin uppgift att i första hand förbjuda dessa leksaker, och barnen kommer i framtiden att förmenas rätten att välja andra än av barnmiljörådet godkända prylar. Jag ser detta såsom en skrämmande utveckling. Men det finns också en annan sida av saken. Under riksdagens debatt om utvecklingen av den europeiska marknaden betonades av flera talare från alla partier utom vpk värdet av att vi inte inför nya handelshinder. Tvärtom är det önskvärt att vi anpassar oss till de regler som gäller inom EG. Jag vill tillägga att Sveriges officiella politik ju är frihandelsvänlig. Vad lagutskottet gör med sin skrivning är att i princip upprätta nya handelshinder. Jag vill därför fråga utskottets socialdemokratiska ledamöter i vad mån de anser att utskottets skrivning står i harmoni med de regler som gäller för svensk frihandel. Är det nationella säkerhetshänsyn man skall åberopa vid ett importförbud i detta sammanhang? Vilken paragraf skall man kunna göra trovärdig när det gäller att förhindra import till vårt land av plastgubbar? Utskottets moderata ledamöter har i ett särskilt yttrande med synpunkter på utskottets motivtext framfört som sin åsikt att betänkandet bär omisskännliga spår av beskäftighet och förnumstighet, som man vänder sig mot, och har anfört att betänkandet innehåller skrivningar, som man inte ställer sig bakom. Men utskottets andra ledamöter: Anser ni verkligen att man skall överväga lagstiftning, om en överenskommelse mellan berörda parter om förbud mot sådana här plastgubbar inte kommer till stånd? Herr talman! Det pågår i dag en debatt om förtroendet för politiker. Jag anser att Margareta Perssons agerande i samband med de av barnen älskade gubbarna allvarligt bidrar till att motivera ett bristande förtroende för riksdagen och dess ledamöter. Dessutom — och det finner jag lika allvarligt — åsidosätter man i hög grad föräldrarätten, föräldrarnas ansvar för sina barns utveckling och föräldrarnas förmåga att själva fatta beslut om vad barnen skall få leka med. Om ett förbud skulle komma till stånd, skulle alla de tiotusentals föräldrar som har glatt sina barn med efterlängtade leksaker drabbas av dåligt samvete men dessutom — och troligare — förstärkas i sitt förakt för politikernas roll i vårt svenska samhälle. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande. Jag vill dock varmt uttala den förhoppningen att regeringen, sedan en överenskommelse om förbud mot sådana här plastgubbar inte har kommit till stånd och regeringen då skall överväga lagstiftning, kommer till slutsatsen att lagstiftning om förbud mot plastgubbar inte bör komma i fråga. Regeringens ledamöter bör i detta hänseende inhämta råd från eventuella barn och barnbarn.

Herr talman! Egentligen förvånar mig inte Ingrid Sundbergs anförande. Det är väl ett inlägg i den moderata frihetsdebatten — man skall få göra varandra hur illa som helst, och inga skall bry sig om det. Det är klart att moderaterna inte bryr sig om huruvida barn far illa. Jag tycker att Ingrid Sundbergs anförande var oerhört cyniskt. Hon talade om dessa ”älskade” plastgubbar. Det visar att hon inte har förstått mycket av den debatt som faktiskt pågår om det skadliga i att se på våld och att leka med våldsprodukter, vilket det här är fråga om. Det kommer att få följder senare i framtiden. Hundratals forskningsrapporter visar det skadliga i att handskas med våld. — Prot. 1987/88:124 Man trubbas av om man leker med våldsprodukter eller ser på våld. Såsom 20 maj 1988 förälder tror jag att man skulle behöva ha en lagstiftning i ryggen. Näringslivet sköljer över barn och ungdomar med skadliga produkter. Det är då nödvändigt att hjälpa föräldrarna med en lagstiftning. Ingrid Sundberg trodde att politikerföraktet skulle öka, om riksdagen fattar ett beslut om att förbjuda dåliga produkter. Men tvärtom torde politikerföraktet öka, om vi inte vågar säga ifrån om dåliga saker. Jag tror faktiskt att Ingrid Sundberg tycker att dessa produkter inte är dåliga. Det måste vara så, eftersom hon gjorde detta inlägg. Andra utskottsledamöter har emellertid uttryckt sin oro över våldsprodukterna. Så uppfattar jag utskottets skrivning. Men Ingrid Sundberg har en helt annan utgångspunkt, när hon debatterar krigsleksaker och våldsprodukter.

Herr talman! Även från folkpartiets sida föreligger ju motioner i denna fråga. Men jag delar inte Ingrid Sundbergs uppfattning att förtroendet för politikerna skulle naggas i kanten härvidlag. Dagens debatt hänger inte samman med friheten att lägga fram enskilda motioner. Den rätten tillkommer ju faktiskt oss riksdagsledamöter. Jag vill emellertid än en gång peka på behovet av att marknadskrafterna tar ett ansvar — ett ansvar för produkten och ett ansvar för konsumenterna, som i det här fallet är barnen. Jag är mycket tillfredsställd med den skrivning som vi har kommit överens om i lagutskottet. Vi följer den här frågan. Vi har haft ordentliga hearings med företrädare för berörda organisationer, och vi har fått se ganska otäcka videofilmer. Jag menar alltså att här måste branschen ta sitt ansvar. Detta har också Köpmannaförbundet ställt upp på, och förbundet har fått till stånd en form av överenskommelse som gäller branschorganisationerna. Men sedan förekommer det ju en handel utanför branschorganisationerna. Jag anser att det är viktigt att vi för den här debatten. Att vi skall tillgripa lagstiftning i alla ärenden anser jag däremot inte, och jag tror mycket på ansvar och självsanering.

Herr talman! Ingrid Sundberg får ju snart chans att debattera med Margareta Persson. Men jag vill ändå berätta för Ingrid Sundberg att jag bor i en stadsdel i Göteborg som är Sveriges mest kabel-TV-utbyggda stadsdel. Jag har via föräldrar, lärare, förskollärare och andra fått höra hurdan utvecklingen av barnens lekar har varit. Det behövs ingen forskning för att visa på detta — man ser det direkt. Det gäller just de program som ”lyckliggör” barnen, enligt Ingrid Sundberg, med den här typen av figurer. 33 Vi har, som Ulla Orring sade, sett utvecklingen när det gäller dataspelen som barn sitter med. Vi såg i utskottet spel där libyer skulle dödas. De som inte hade blivit skjutna fördes till slut upp på en plattform där de halshöggs en och en och där huvudena ramlade ner i en korg och blodet skvätte omkring. Det här sitter våra barn och leker med. Jag har läst intervjuer med barn som talar om, att de inte kan sova på nätterna därför att de tycker att det här är så ruskigt. Men kompisen har haft spelet, och därför vill man pröva på det och se vad det är. Det är i åldrarna upp till 14 och 15 år som man upplever de här nya våldsinslagen så hårt att man inte kan sova på nätterna. Vi måste med gemensamma krafter se till att motverka den här utvecklingen och det här våldet med alla medel och, om så behövs, enligt min mening med lagstiftning.
Herr talman! Inga-Britt Johansson tog upp något helt annat här — de våldsinriktade dataspelen och videovåldet. Videovåldsdebatten har riksdagen fört, och den skall vi inte återuppliva här. När det gäller dataspelen håller jag helt med om att det är skrämmande att föräldrarna inte i högre grad kan kontrollera vad barnen sysslar med. Det finns åtskilliga dataspel som är trevliga och roliga, med grodor och annat. Men vad vi diskuterar här är en motion av Margareta Persson, vilken är helt inriktad på att barnmiljörådet skall få gå ut och avgöra att dessa leksaker, som i Sverige marknadsförs av BRIO, beläget nere i min landsända, genom lagstiftning skall förbjudas. Jag tror det är viktigt att vi, när vi diskuterar våld, skiljer på våld och våld. Om det här monstret far ut med sin tretungade hand, så flyter inget blod på Heman, som den andra figuren heter. Barnen har roligt med spelet, och jag vänder mig mycket bestämt mot att ett barnmiljöråd skall sitta och hindra mina barn eller barnbarn från att leka med det som de tycker är roligt. Jag bedömer definitivt inte våldsriskerna härvidlag som större än våldsriskerna när man springer och leker runt sandlådan och när barnen slåss på gräsmattan. Den verksamheten kan vi inte förhindra. Däremot kan vi förhindra den typ av våld som Inga-Britt Johansson här talade om, men det var inte detta som jag berörde i mitt anförande.
Herr talman! Men ser då inte Ingrid Sundberg att det finns ett samband mellan alla de här grejerna? Ser inte Ingrid Sundberg att barnens inställning till våld förändras efter hand? Och att det inte flyter något blod på Heman innebär ju att många barn inte förstår att det i alla fall flyter blod på kompisen, om man använder sig av hårda metoder. Ingrid Sundberg talade om BRIO. Det företaget har ju haft så gott rykte när det gäller kvalitetsleksaker, och jag tycker att man borde återgå till att producera kvalitetsleksaker och inte följa en amerikansk trend och sälja sådan här smörja.

Herr talman! Får jag först säga till Ingrid Sundberg att jag nästan hade 20 maj 1988 svårt att dra på munnen när hon talade — annars brukar jag uppskatta humor 7 och skämt i den politiska debatten. Men jag häpnade över den oerhört enkla världsbild som Ingrid Sundberg förmedlade i sitt inlägg. På sätt och vis är jag emellertid glad att moderaterna bekände färg och klargjorde att man ansluter sig till den nakna kapitalismens företrädare, som inte har någon önskan att tillgodose barns intressen och hela vår kulturs intressen — för det är ju detta den här debatten handlar om. Och har jag någon gång förfallit till — och det gör jag ibland — att tycka att vi i Sverige har ganska likartade uppfattningar om viktiga saker, blev jag än en gång påmind om att så inte är fallet. Uppenbarligen finns det företrädare för moderaterna som inte drar sig för att försvara de mest råa marknadskrafter. Vad är det som har hänt och vad är det som gör att barnens miljö har förändrats så mycket under 80-talet? Jo, det är fråga om både förändringar i familjebild och förändringar i andra avseenden. Men det är också en stor förändring i det kommersiella utbudet, riktat till barn. Detta utbud är koncentrerat kring våldsprodukter. Det är sannerligen inte bara enskilda leksaker i form av plastfigurer som man serverar barnen. Vore det så enkelt skulle väl ingen människa prata om förbud. Det handlar om en hel världsbild som man genom nya mediakanaler serverar. Det rör sig om våldsfilmer och reklam för våldsleksaker i video och kabel-TV, seriemagasin som är våldsamma och samtidigt utgör reklam för olika produkter, det är dataspel och TV-spel som ofta går ut på att barnet skall leva sig in i en situation och agera mördare på olika sätt, det rör sig om videofilmer i butiker. Då är det väldigt svårt för barnen att värja sig, och för en förälder är det fullständigt omöjligt att skydda sitt barn på grund av att utbudet är så massivt. Om Ingrid Sundberg tror att det handlar om de här plastgubbarna, då vet inte Ingrid Sundberg vad den här marknaden gäller. Det är rena krigsfilmer som dessa figurer finns med i. Det är krigslandskap som förekommer i leksaksbutikerna, det är dataspel där barnen själva med laserpistoler påverkar skeendet. Det är nazisthjältar, det är karatesparkar, det är halshuggningar, det är våldtäkter. Och en del av de här produkterna har redan färdiga egenskaper, färdiga namn. Barnen behöver inte längre använda sin fantasi. Att barns beteende under 80-talet har förändrat karaktär får vi nu allt fler bevis på. Lekarna har förändrats, och allt fler barnstugor rapporterar att även mycket små barn leker våldsamma lekar med samma aggressiva inslag som finns hos de våldsfigurer de möter. Barnen kopierar de kommersiella våldshjältarnas beteende, speciellt i de områden där kabel-TV marknadsför dessa produkter. Skolläkarna har rapporterat att våldet på skolgårdarna ökar. Ingen kan med säkerhet säga att det beror på det eller det. Men våldet ökar. Framför allt orsakas olyckor av att barnen slår varandra på ett mer brutalt sätt än någon annan generation av barn har gjort. Det är hårda sparkar, och det är slag mot den som redan ligger — precis som det går till i karatefilmerna. Detta är långt ifrån de slagsmål vi tidigare såg. 35 Barnmiljörådet har nu slagit larm om att det har hänt någonting i barnens värld. Det sammantagna våldsbudskapet i det kommersiella utbudet är en faktor i det sammanhanget. Våld föder våld — det är de flesta ense om. Det budskap som nu förmedlas till våra barn har just våldet som förtecken. Även de som i dessa produkter säger sig kämpa för det goda använder i dag det ondas egna vapen. Det är en nyhet. I forna tiders sagor använde sig det goda av list för att vinna. I dag är det i detta avseende ingen skillnad mellan det onda och det goda. Nu skall vi bli universums härskare genom död och förintelse. Den verklighet som skildras är oftast skrämmande också genom den fantasiframtid som beskrivs. Tittar man närmare på detta, skall man finna att det här finns förvillande likheter med drogkulturens skrämseleffekter och förvanskade verklighetsuppfattning. Det ligger stora ekonomiska intressen bakom denna verksamhet. Jag undrar ibland om det faktiskt är så att det finns ett intresse av att våra barn skall förberedas för det tredje världskriget. Det är ingen vacker framtid eller någon som helst framtidstro som det sammantagna våldsbudskapet förmedlar. Det är hårda robotar med hårda och skrämmande röster, och det är en mycket märklig skepnad som det s.k. goda har iklätt sig. Många säger: Upp till bevis! Bevisa att det eller det är farligt! Samtidigt kan vuxensamhället utan att blinka ropa på hårdare straff och hårdare tag mot de ungdomar som gör sig skyldiga till våldsbrott. Man ser tydligen inte att det här finns ett samband. Jag tycker att det är märkligt att man inte kan lita på de föräldrar, den personal på barnstugor, de skolläkare och de barnläkare som nu vänder sig till olika myndigheter och protesterar mot dessa produkter för att få bort dem. Detta är personer som i sin dagliga verksamhet ser att dessa produkter påverkar våra barn. Nej, det skall vara vetenskapliga bevis, säger man. Jag tycker att det är en märklig inställning. Men nu börjar också de vetenskapliga bevisen komma. I dag försvaras i Lund en doktorsavhandling bl.a. om hur barn upplevt en teaterföreställning av Astrid Lindgrens Mio, min Mio. Undersökningen är ganska intressant. Den visar att en tredjedel av en grupp 10-åriga pojkar, som ofta tittat på extrema våldsfilmer, identifierade sig med den otäcke riddar Kato efter att ha sett föreställningen, medan de andra barnen identifierade sig med Mio. Detta är intressant, eftersom det är ett exempel på att det nya våldsutbudet gör att barn identifierar sig med det onda i stället för med det goda. Ett argument som ofta framförs är att barn behöver leka av sig sina våldsupplevelser. Därför är det bra med våldsleksaker, sägs det. Det är ett märkligt argument, eftersom alla som syssslat med barn vet att det är just i leken som barnet bearbetar sina upplevelser. Men småbarn har inte upplevt några terrorkrig från rymden. De matas genom olika medier med skrämmande effekter, och till slut måste de leka av sig det våld de fått sig serverat. Men det är en väldig skillnad mellan att leka av sig det kommersiella våldet och en äkta otäck upplevelse. Om ett barn t.ex. sett sin mamma bli misshandlad, behöver man inte gå och köpa en rymdleksak med laserpistoler för att barnet skall leka av sig den upplevelsen, utan det går bra med en vanlig docka. Det är obehagligt att man använder den här typen av argument, vilket ofta sker i denna debatt, dvs. att man ger våldsprodukterna för barn ett skimmer av att vara psykologiskt nyttiga. Det är ett argument som man inte kan ta på allvar. — Prot. 1987/88:124 Jag skulle vilja säga till Ingrid Sundberg att vi lever i ett fritt samhälle. 20 maj 1988 Friheten kan man utnyttja på olika sätt. Man kan utnyttja det fria samhället ” genom att skylla ifrån sig och säga att det som inte är förbjudet är tillåtet. Man kan också säga: Vår bit är väl inte så farlig, det är det andra som är farligt. Så har jag upplevt det att leksaksbranschen har resonerat. Det kan hävdas att så länge det är fritt fram för kabel-TV, kan man göra vilken reklam som helst. Det är alltså lagstiftningens fel. Det kan också hävdas att eftersom vi har tryckfrihet kan man trycka vad som helst. Man kan också säga att det inte är så farligt med små plastgubbar med laserpistoler; det är värre med dataspel och TV-spel. På detta sätt kan alla skylla på alla. Men även den som marknadsför har ett ansvar. Skolan har sitt ansvar, föräldrarna sitt och vi politiker vårt. Alla i ett fritt samhälle har ett ansvar. Skall vi värna friheten och demokratin och slippa lagstiftning, måste alla parter stå upp för de värden som vi tycker är viktiga. Jag anser att de kommersiella krafterna i dag inte tar sitt ansvar för friheten. Utskottet skriver nu, vilket jag tycker är riktigt, att de nödvändiga åtgärderna för att komma till rätta med detta problem kan åstadkommas genom en överenskommelse med branschen. Det hoppas sannerligen jag också, även om branschen hittills inte visat något intresse härför. Den starka skrivning som ett enigt utskott har gjort uppfattar jag på det sättet att riksdagen är beredd att lagstifta, om de berörda branscherna inte vidtar nödvändiga åtgärder. Det vore ju bäst för alla att slippa en lagstiftning. Jag noterar särskilt att utskottets talesman så klart har markerat att branschen nu måste göra en självsanering. Jag vet inte om Ingrid Sundberg är medveten om den gigantiska kulturrevolution som faktiskt pågår i barnens värld, en revolution där våldet är förtecknet.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

Herr talman! Jag är angelägen att understryka att vi här diskuterar konsumentpolitik. Den allmänna våldspolitik som har börjat diskuteras här, och som till mycket stor del har sin grund i videovåldet, tänkte jag inte beröra i den här debatten. I mitt anförande tog jag upp frågan om frihet. Detta ville Margareta Persson ändra till frågan om striden mellan det onda och det goda. Jag har förstått att det är Margareta Persson som här representerar det goda och att jag är det onda. Den nakna kapitalismen försvarar jag, och jag har en världsbild som är skrämmande. Jag tycker att Margareta Perssons världsbild är skrämmande. Hon betonar friheten, och det tycker jag är bra. Hon säger också att friheten skall förenas med ansvar. Men ansvaret skall vara lagstiftarens, kollektivets, samhällets. Det personliga ansvaret, att göra egna bedömningar som gäller de egna barnen — det vill Margareta Persson inte vara med på. Sedan använder hon frågan om videovåldet som tillhygge. Jag är också medveten om våldsutvecklingen när det gäller barnen i dag. Men vi 37 Prot. 1987/88:124 moderater har i många olika sammanhang här i riksdagen, inte minst med våra förslag när det gäller familjepolitiken, betonat nödvändigheten av att föräldrarna i ökad utsträckning också ges fysisk möjlighet att vara hemma och ta hand om sina barn, bl.a. genom vårdnadsersättning. Men här förutsätter Margareta Persson att det skall vara en lagstiftning som innebär att barnmiljörådet och riksdagen sitter och avgör vad föräldrarna skall ge sina barn i födelsedagspresent och julklapp — därför att de ger dåliga saker om de ger sådana här plastgubbar som det har talats om. Och så litar man på att handeln skall känna sitt ansvar. Men tänk om handeln inte tycker att dessa plastgubbar representerar det onda! Här har talats om forskning. Ja, vi kräver faktiskt forskning innan man med lagstiftning skall förbjuda konsumentvaror. Det må vara att man har rätt att göra det av säkerhetsskäl, när gift och annat kan förorsaka skador. Det har också förekommit t.ex. leksaker som mycket små barn kan sätta i halsen. Säkerhetsaspekten kan man också hänvisa till när det gäller videovåldet, men det skall vi inte ta upp här i dag. Vad vi diskuterar är valet av leksaker. Jag tror att de här plastgubbarna är omoderna om ett år eller två. Då kommer det något annat, och då skall barnmiljörådet fram och säga: Det här skall få säljas, det skall inte få säljas, och nu får handeln träffa en överenskommelse. Det skulle alltså vara bättre med lagstiftning. Jag tycker att detta är en skrämmande utveckling. Det innebär en förmyndarmentalitet att säga att socialdemokraterna med Margareta Persson i spetsen — och Inga Lantz som bihang — skulle vara mera kompetenta att bedöma vad som är det onda och det goda i det här samhället än vi, som tror på frihet och personligt ansvar. Herr talman! Vi diskuterar konsumentpolitik, vi diskuterar plastgubbarna och möjligheten att med lagstiftning förbjuda import och försäljning av dem. Jag motsätter mig detta på det skarpaste.

Herr talman! Jag vet egentligen inte — eftersom vi nu talar om våldsprodukter — om jag vill ödsla så mycket mer krut på Ingrid Sundbergs argument. Frihet skall vara i samhällets regi — eller hur Ingrid Sundberg menade att jag skulle ha sagt. Det var just det jag inte sade. Ett samhälle fyllt av frihet, byggt på frihetens grund, förutsätter att alla ingående parter ställer upp för dessa värden, och jag upplever att det i dag brister inom branschen — leksakshandeln — på det här området. Frihet förutsätter att alla tar ansvar — föräldrar, skola, politiker och bransch. Det är när det brister i fråga om detta ansvar som vi måste rycka in med lagstiftningsåtgärder, inte innan. Sedan är det faktiskt inte någon skillnad på våld och våld. Det våld som Ingrid Sundberg nu säger sig vara emot när det gäller videofilmer — det våldet finns jui en annan tappning i den här branschen: i både dataspel och TV-spel, leksaker som saluförs just via marknadsföring på kabel-TV och video. Våld går inte att skilja från våld. Det är en hel världsbild som man serverar barnen. Det innebär väl en dubbelmoral i vuxensamhället att man anklagar barnen, bestraffar dem, ojar sig över att de beter sig våldsamt — och samtidigt glatt tillhandahåller vilka våldsprodukter som helst. Nej, Ingrid Sundberg, barnmiljörådet vill sannerligen inte ha till uppgift Prot. 1987/88:124 att sitta och välja ut vilka saker som skall vara tillåtna. Det är den uppgiften vi 20 maj 1988 vill slippa, och det är därför vi hoppas att branschen själv kan ta det här ansvaret. Slutligen vill jag konstatera att nu har Ingrid Sundberg fått det onda-— eller det goda — personifierat, som hon tror, eftersom hon tar mig som måltavla. Men nu är det ju inte så. Utskottet är enigt — inte ens moderaterna har reserverat sig. Därför tycker jag att det är litet märkligt att framställa mig, och Inga Lantz som ett bihang, som de som skall bekämpas. Det är alltså ett enigt utskott som nu tar avstånd från de olika våldsprodukterna, som uppmanar branschen att sanera, och som också säger: Fungerar inte det, får vi återkomma med lagstiftning. Så det är nog litet för enkelt att tro att det är jag som är boven i dramat.
Herr talman! Om jag drar konsekvenserna av Margareta Perssons tankegångar rent konstitutionellt, så kan jag se att historieböcker i framtiden — och tyvärr är det ju så att det har förekommit krig i historien — skall recenseras och att alla våldsskildringar, i den mån sådana förekommer, skall bort. Det är kanske symptomatiskt att man har tagit bort ämnet historia som ett särskilt ämne.

Herr talman! Sedan början av 1970-talet har den svenska familjerätten förändrats avsevärt, och år 1973 ändrades föräldrabalkens regler om vårdnad om barn. Denna reform innebar bl.a. att frågan om vem av makarna som bär skulden till oenigheten inte får tillmätas betydelse vid avgörandet av vem av dem som efter skilsmässan skall få vårdnaden om barnen. Det infördes då också bestämmelser som skulle syfta till att stärka fädernas möjligheter att få vårdnaden om sina barn i de fall föräldrarna inte är gifta med varandra. Föräldrarna likställs alltså när det gäller rätten att efter särskild prövning få vårdnaden om sina barn. I början av år 1983 fattade riksdagen beslut om ändringar i bl.a. föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad och umgänge. Ett av syftena med lagändringarna var att stärka barnens rättsliga ställning. Detta är endast en ringa del av vad som har tagits upp i alla de utredningar som gjorts under årens lopp. En av de viktigaste frågorna i vårt land är enligt mitt förmenande att våra barn får en trygg uppväxttid — att barnets behov av goda och nära relationer 39 till föräldrarna blir tillfredsställda. Prot. 1987/88:124 = Imotion L402 funderar jag över hur vårt svenska rättssystem fungerar och 20 maj 1988 om vi har någon rättstrygghet — detta med anledning av att en man dömts till två månaders fängelse för att ha utnyttjat sin fyraåriga dotter sexuellt. Samma domstol gav senare mannen umgängesrätt med flickan som utsatts för otukten och det psykiska lidandet. Hur är sådant möjligt? Måste då inte lagstiftningen ändras? Vi kan ju inte som ansvariga politiker godkänna ett sådant förhållande. Jag anser det vara omänskligt att tvinga ett fyraårigt barn att umgås med den man som tvingat henne till sexuellt umgänge. Skulle någon komma på idén att tvinga en våldtagen kvinna att i åratal regelbundet umgås med våldtäktsmannen? Det kan inte finnas någon mening med ett umgänge mellan far och dotter då dotterns upplevelser av pappan är så svåra. Flickan bör få en chans att leva ett normalt liv och slippa konfrontationer med den man som förgått sig så grovt. I reservation nr 1 av Ulla Orring m.fl. föreslår vi att riksdagen med bifall till folkpartimotionen L412 och med anledning av motion L402 skall göra ändringar i föräldrabalken för att få till stånd en mindre kategorisk rättstillämpning vid tillerkännande av umgänge. Från centerns sida menar vi att det finns risk för att en schabloniserad bedömning av umgängesfrågorna ibland leder till att ett för barnet skadligt umgänge trots allt kommer till stånd. När en brottslig handling riktats mot barnet, eller när det finns vissa andra bakomliggande orsaker, bör inte något umgänge över huvud taget få utdömas. Jag yrkar bifall till reservation 1 i lagutskottets betänkande 33 där dessa frågor tas upp. I en annan centermotion av Jan Hyttring och Börje Hörnlund tas frågan om ensamstående mäns situation efter skilsmässa upp. Vi försöker ju så långt som möjligt att anpassa lagstiftning och regler efter nya familjemönster som utvecklas i vårt samhälle. Det är omöjligt att alltid tillämpa regler och bestämmelser på ett bra sätt. Om makarna vid en separation inte blir överens upplevs ofta reglerna som orättvisa. Då blir det ofta männen som får sitta emellan. De hamnar i situationer där de mer eller mindre tvångsmässigt förlorar möjlighet till fördjupade och utvecklande kontakter med sina barn, samtidigt som de upplever sig tvingade att betala dryga underhåll och förlorar möjligheten att ekonomiskt få ett tryggt liv — ett liv som också skulle ha kunnat inrymma goda relationer till barnen. Har makarna inte sina barn boende på samma ort — kanske inte ens i samma landsdel — blir situationen särskilt besvärlig. Det finns, säger motionärerna, en uppenbar risk att en motiverad allmänt skärpt attityd vad gäller våldsbrott inom familjen i vissa fall kan komma att utnyttjas som en metod i en strid mellan man och kvinna om barnen. Jag tror att detta uttalande är riktigt. Det är flera ensamstående män som har talat med mig om just detta förhållande. Vi måste skapa garantier för att männen får en rättvis situation när konflikter uppkommer. Jag tycker att JämO borde uppmärksamma det utsatta läge och den diskriminering som många män utsätts för genom rådande praxis. Herr talman! Jag är glad över att hela utskottet har ställt sig bakom vår motion och föreslår att den skall överlämnas till den kommitté som 40 regeringen tillsatte våren 1987. Kommitténs uppgift är att göra en översyn av reglerna för underhållsbidragen och bidragsförskotten till barn. Kommittén Prot.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

Herr talman! Riksdagen skall nu behandla lagutskottets betänkande angående flera viktiga frågor inom familjerätten och främst då frågan om vårdnad om och umgänge med barn. Familjesplittring i form av skilsmässa i äktenskap och separation i samboendeförhållanden blir allt vanligare i vårt samhälle. Denna splittring skapar nästan alltid problem för alla berörda om än på olika sätt. Häri inbegrips då tiotusentals barn. Detta är också ett samhällsproblem och ett sorgligt underskattat sådant. Därför är det ett angeläget behov att samhällsinsatser görs på bred front. Främst gäller det då inom socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Inom familjerätten handlar det ytterst om relationerna inom familjen. Av särskilt intresse är då mannens relationer till familjen, och särskilt till barnen, redan under samlevnaden. Rättspolitiken utgör naturligtvis ingen universalmedicin för lösning av familjens relationsproblem. Men ett bra rättsregelsystem kan i skilsmässosituationer underlätta lösningen av vårdnadsoch umgängesfrågor i samförstånd eller i sista hand i rättegång. Herr talman! Skilsmässa resp. separation är naturligtvis den enda utvägen när relationsproblemen är djupa och irreparabla. Men i familjer med barn måste man anstränga sig särskilt för att söka samförståndslösningar på frågor som är avgörande för barnen, alltså vårdnad och umgänge. Att samförståndslösningar kan uppnås är också betydelsefullt när det gäller att för barnet förhindra negativa följder av föräldrarnas separation och för att skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan föräldrarna i viktigare frågor som rör barnet. Ett instrument för att uppnå sådana lösningar kan vara s.k. samarbetssamtal, där socialförvaltningarna genom kontakter med föräldrarna söker lösa separationsproblemen på bästa sätt för alla parter utan uppslitande rättegångar. Här behövs alltså kommunala insatser. Det är mycket angeläget med samarbetssamtal. Försöksverksamhet har bedrivits inom några kommuner, och utvärdering pågår. Men redan nu pekar resultaten på att sådana samtal borde genomföras i alla kommuner. Men också andra sociala stödoch hjälpinsatser, exempelvis familjerådgivning, är av stor betydelse. Herr talman! Man kan naturligtvis inte i samtliga fall av familjesplittring uppnå samförståndslösningar om barnens framtid. Tyvärr tycks kampen om barnen både öka och hårdna. Nu är det ca 2 000 fall per år där föräldrarna tvistar om vårdnad eller umgänge. Det blir då en mycket grannlaga uppgift för domstolen att finna den rätta lösningen på vårdnadsoch umgängesproblemen. Den grundläggande förutsättningen för en rättvis dom är att domstolen har ett tillfredsställande beslutsunderlag. Därför bör domstolen utnyttja sakkunniga och deras 4 kompetens höjas om det fanns möjlighet att såsom meddomare utnyttja experter med ingående kunskaper om barns utveckling och behov. Allt detta skulle stärka garantin för en rättvis dom i dessa ofta mycket svåra mål. Speciella problem möter domstolen när det gäller att besluta om barnets umgänge med den förälder som ej tillerkänts vårdnaden. Bakgrunden är att barnen i princip har behov av kontakt med båda föräldrarna även efter separationen. Men umgänget måste naturligtvis i det enskilda fallet vara förenligt med barnets bästa. Nuvarande lagstiftning har också detta som riktpunkt men är inte tillräckligt tydlig i sin ordalydelse. Därför bör föräldrabalken 6 kap. 15 § ändras på följande sätt. I paragrafens första stycke bör formuleringen om att barnets behov av umgänge skall ”så långt som möjligt tillgodoses” kunna ersättas med uttrycket ”tillgodoses efter vad som är bäst för barnet”. Paragrafen skulle vidare kunna kompletteras med ett nytt fjärde stycke, som skulle innehålla en precisering av vilka faktorer som skall beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det skulle då främst gälla barnets ålder och mognadsgrad, känslomässig anknytning mellan barn och umgängesförälder, barnets egen inställning samt föräldrarnas inbördes förhållande. Härigenom skulle två fördelar uppnås. För det första skulle rättstillämpningen bli mera flexibel och anpassas bättre till förhållandena i det enskilda fallet. För det andra borde man kunna undvika något av en kategorisk umgängesrätt i sådana fall där umgänge bör vara uteslutet i varje fall under en viss tidsperiod. I många familjemål om vårdnad och umgänge krävs s.k. interimistiska beslut, alltså förordnanden som skall gälla tills vidare och fram till dom i målet. Många problem är förknippade med dessa beslut. Till en början nöjer man sig i lagen med att beslutet är ”skäligt” utan uttrycklig koppling till vad som är bäst för barnet. Vidare är det oacceptabelt att dessa beslut ofta fattas på bristfälligt beslutsunderlag, ofta utan ens ett snabbyttrande från socialnämnden och av relativt oerfarna domare, samtidigt som ett sådant förordnande ofta blir styrande för den slutliga domen. Självklart borde det krävas särskild kompetens att handlägga sådana mål och dessutom bättre utredningsunderlag för besluten. Men framför allt är det angeläget att det skapas en möjlighet att i vårdnadstvister interimistiskt förordna om vem av föräldrarna som skall handha den faktiska vården av barnet, utan att någon ändring i rättsligt hänseende görs beträffande föräldrarnas gemensamma vårdnad. Genom ett beslut som avser enbart barnets bostad skulle det gå att undvika ett mer eller mindre prejudicerande beslut i vårdnadsfrågan på ett stadium då utredningen ännu är ofullständig. Man bör inte heller bortse från att ett sådant begränsat beslut kanske också kunde öka möjligheten för parterna att bli ense om hur vårdnaden om barnet skall ordnas. Herr talman! Ibland uppkommer problem vid genomförandet av domstolarnas domar och beslut om vårdnad och umgänge. Dessa verkställighetsprocesser är mycket beklagliga och utsätter barnen för extra risker inte bara vid direkta polishämtningar. Situationen blir dessutom prekär genom att lagen faktiskt tillåter verkställighet, även om det föreligger risk för att barnets hälsa skadas. Därför bör lagen ändras så att domstolen, i detta fall länsrätten, skall kunna vägra verkställighet i samtliga fall då verkställighet inte är förenligt med barnens bästa. Dessa bedömningar kräver då att länsrätten har tillgång Prot. 1987/88:124 till bästa möjliga beslutsunderlag, bl.a. genom utnyttjande av sakkunniga. 20 maj 1988 Dessutom hade det varit fördelaktigt om även länsrätten hade haft möjlighet att anlita barnpsykolog eller motsvarande barnexpert som meddomare vid handläggning av verkställighetsärendet. I dessa verkställighetstvister måste man också söka en metod för att om möjligt undvika fortsatta tvister. En möjlighet skulle kunna vara att länsrätten vid vägrad verkställighet med bindande verkan skulle kunna återförvisa vårdnadsoch/eller umgängesfrågan till allmän domstol för omprövning. En sådan modell borde få positiva konsekvenser när det gäller att såväl minimera ett destruktivt dubbelprocessande i länsoch tingsrätter som förebygga s.k. umgängessabotage från vårdnadshavare. För övrigt borde man -— i linje med lagstiftarens mening — oftare och framför allt tidigare ompröva vårdnadsoch umgängesfrågor när någon av föräldrarna gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorg om barnet på ett sätt som medför fara för barnets hälsa eller utveckling. Herr talman! Till slut måste man ägna uppmärksamhet åt de ensamstående fädernas situation. Dessa män drabbas egentligen av en dubbel separation. De berövas ofta sin föräldraroll samtidigt som de förlorar sin anknytning till familj, släkt och vänner. Männen klarar bevisligen denna relationskris mycket dåligt i många fall. Detta leder alltför ofta till att de råkar in i missbrukssituationer, som i sin tur leder till ohälsa och kriminalitet. Dessutom är det klarlagt att dessa män har en högre dödlighet än gifta män genom självmord eller andra dödsorsaker. Men vår kunskap om de ensamstående fädernas svåra och utsatta situation är för närvarande helt otillräcklig. Männens ekonomiska förhållanden är under utredning, men även de sociala problemen måste klarläggas. Dessutom måste de samhällsekonomiska konsekvenserna uppmärksammas, alltså kostnaderna för social-, sjukoch kriminalvård i dessa sammanhang. En bred utredning av de ensamstående fädernas situation är, och borde för alla vara, en angelägen samhällsfråga. Avslutningsvis bör än en gång understrykas att frågorna om vårdnad och umgänge är viktiga, rent av de allra viktigaste familjerättsliga frågorna. Myndigheternas behandling av dessa frågor kan avsevärt förbättras, och folkpartiet har — som enda parti — ingående beskrivit hur detta kan ske. Vi förväntar oss nu skyndsamt förslag från regeringen. Det gäller faktiskt våra barn och ytterst vårt samhälles framtid. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! Jag vill inledningsvis å utskottsmajoritetens vägnar mycket starkt betona att vi i dag lyssnar på alla de talare som deltar i debatten. Kaj Larsson kommer till talarstolen efter mig, och jag vill redan nu bekräfta att vi i utskottet med stort intresse har studerat den mycket omfattande motion som har Kaj Larsson som första namn. Vi anser från utskottsmajoritetens sida att det finns flera skäl till att i dag noggrant lyssna på de synpunkter som förs fram i den allmänna debatten, bl.a. beroende på att frågor som rör vårdnad och umgänge är ett ämnesområde som ofta debatteras mellan enskilda människor. När människor träffas för att jämföra erfarenheter och uppfattningar kommer den nu gällande lagstiftningen i centrum för intresset. Dessutom har vi alla som riksdagsledamöter säkerligen kommit i kontakt med dessa frågor vid besök ute på partiernas grundorganisationer och vid många möten där deltagare har ställt frågor till oss och lämnat synpunkter på den nu gällande lagstiftningen. Vi har fått ta del av många förslag om på vilket sätt lagstiftningen bör reformeras osv. Allmänt vill jag säga att det är bra att debatten hålls levande, för det är viktiga ämnesområden vi diskuterar. Det är ämnesområden som berör ett mycket stort antal familjer här i landet. Ett annat skäl till att vi bör vara mycket lyhörda i dag är tidsskedet i den arbetsprocess som vi nu befinner oss iv Utskottet har gjort studiebesök i Östergötland och lyssnat till många experter. Av betänkandet framgår också att justitiedepartementet har kallat till sig företrädare för en rad olika organisationer och myndigheter och berett dem tillfälle att framföra sina synpunkter på den nu aktuella lagstiftningen. Vi kan lätt inse att justitiedepartementet nu befinner sig mitt uppe i ett mycket intensivt beredningsarbete. Målet för detta arbete är självfallet att komma till riksdagen med en proposition. Som grund för den kommande propositionen finns också ett rätt stort antal utredningar som har lämnat material till regeringen. Det tycker jag vittnar om att vi har en mycket hög ambitionsnivå här i landet och att vi ifrån både regeringens och riksdagens sida tar dessa frågor på mycket stort allvar. Trots att riksdagen under hela 70-talet och början av 80-talet genom olika delbeslut har reformerat familjelagstiftningen, har man inte nöjt sig med de resultaten utan ändå gett uppdrag till nya utredningar. Jag vill också nämna de utredningarna vid namn. Det är rättegångsutredningen, som har avlämnat sitt betänkande, som nu bereds vidare i departementet. Det är utredningen om barnens rätt, som avgivit sitt sista delbetänkande. Som ledning för det fortsatta arbetet finns också uttalanden från justitieombudsmannen. Dessutom har regeringen gett socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera verksamheten med samarbetsavtal, i enlighet med vad riksdagen tidigare har begärt. Slutligen kan vi konstatera att underhållsbidragskommittén för närvarande arbetar mycket energiskt med sitt uppdrag att se över hela systemet med underhållsbidrag, bidrags förskott och andra system som påverkar särlevande föräldrars ekonomi. Jag tror inte heller att det är för mycket sagt att Sverige har varit ledande i Norden i fråga om att utforma en modern lagstiftning inom de områden som vi nu diskuterar. Det är också glädjande att se att vi fortfarande har en hög ambitionsnivå här i landet. Mot den bakgrund som jag här i all korthet har försökt beskriva är utskottets huvudlinje att inte nu ta definitiv ställning till de olika delfrågorna Prot. 1987/88:124 utan att i stället begagna tillfället till att i anslutning till olika motionsyrkan 20 maj 1988 den framföra en del uppfattningar som regeringen senare kan väga in i sina bedömningar i samband med utformningen av en proposition. När propositionen väl kommer skall vi från utskottets sida naturligtvis med noggrannhet och stort intresse granska propositionens innehåll. Den debatt som följer på propositionen kommer enligt min uppfattning att bli mycket mer konkret än vad det finns anledning till i dag. Från den socialdemokratiska gruppens sida kan jag redan nu lova att vi då kommer att vara mycket konkreta, exakta och distinkta när de olika delfrågorna skall behandlas i riksdagen. Men i dag har vi valt en annan huvudlinje, att vara mycket öppna och lyhörda för synpunkter, så att de skall kunna vägas in i det slutliga resultatet. När ledamöterna nu granskar lagutskottets betänkande kan vi alla konstatera att folkpartiet har valt en annan linje för sitt handlande. I reservation 1 föreslås bl.a. att 6 kap. 15 § föräldrabalken skall ändras och att till den skall göras ett tillägg. Det är ett konkret förslag som har lämnats från folkpartiet. Då måste jag fråga: Innebär det förslaget det allra bästa resultat som går att åstadkomma? För dagen är jag inte alls övertygad om det. Det kan mycket väl komma fram fler förslag om hur nämnda paragraf i föräldrabalken skall vara utformad. Vi vill från vår partigrupp avvakta det fortsatta utredningsarbetet och debatten på den punkten innan vi tar definitiv ställning.

För undvikande av alla missförstånd vill jag kraftfullt betona att folkpartiet naturligtvis är i sin fulla rätt att avge reservationer. Men mot den bakgrund som jag har skisserat får var och en bedöma hur politiskt klokt det är att i nuvarande läge låsa fast sig i bestämda uppfattningar. I reservation 2 tar folkpartiets representanter upp frågan om expertmedverkan i domstolar när vårdnadsoch umgängesfrågor skall avgöras. Jag tycker att den reservationen innebär att man slår in öppna dörrar. I utskottet har vi många gånger diskuterat möjligheterna att anlita experter i domstolarna. Helt självklart skall domstolen ha tillgång till bästa tänkbara expertis innan man fattar sina beslut. Vad som återstår att diskutera är mer formerna för hur experterna skall utnyttjas i domstolarna. I reservation 3 tar folkpartiet upp interimistiska vårdnadsbeslut. Jag är helt klar över att den frågan kommer att bli en mycket central fråga i en kommande proposition. Vi kan ju alla konstatera att de interimistiska besluten i dag i hög grad är styrande för de slutgiltiga domarna. Vi har här en gemensam strävan att få fram bästa tänkbara underlag innan domstolen fattar ett interimistiskt beslut. Vi har i lagutskottet observerat dessa problem långt innan reservanterna tog upp dem. Jag tror att det även här är klokt att avvakta med ett slutgiltigt ställningstagande tills vi har alla synpunkter på 45 bordet. Den folkpartistiska reservationen 4 gäller verkställighet av vårdnadsoch umgängesavgöranden. Jag tycker att de problem som tas upp i den reservationen behöver placeras in i ett större sammanhang innan vi tar definitiv ställning. Herr talman! Jag vill avsluta med att göra ett par klara deklarationer. Man kan av reservationerna få uppfattningen att domstolarna i allmänhet dömer mycket schematiskt. Jag vill på majoritetens vägnar nyansera bilden högst betydligt. Vi är övertygade om att domstolarna i dag besitter en mycket stor sakkunskap och säkerligen gör bästa tänkbara bedömningar i varje enskilt fall. Inför framtiden har ett par talare tidigare berört de ensamstående männens ekonomiska situation efter skilsmässa. Jag vill erinra kammaren om att när riksdagen 1978 fattade ett genomgripande beslut om underhållsbidragen, var bakgrunden till reformen just de ensamstående männens ekonomiska situation. Bl. a. kunde jag och andra talare från denna talarstol då med praktiska exempel påvisa vilken svår ekonomisk situation som många ensamstående män levde i efter en skilsmässa. Hela systemet med underhållsbidrag är nu föremål för översyn. Jag vill här bara understryka att vi naturligtvis får akta oss för att åter hamna i den situation som rådde år 1978. Jag vill redan i dag också framföra några synpunkter på frågan om umgängesrätten. Det upprör oss i utskottet att vi ofta kan konstatera att rätten till umgänge med barnen många gånger saboteras av den ena föräldern. Detta är ett förhållande som vi vill försöka komma till rätta med. Det finns också en ekonomisk fråga i detta sammanhang. Den gäller de fall där föräldrarna är bosatta på stort avstånd från varandra och saknar ekonomiska möjligheter att verkligen utnyttja rätten till umgänge med barnen. Även om det är en stor principiell fråga huruvida staten där skall gå in med ekonomiska bidrag, vill jag ändå uttala förhoppningen att den nu arbetande utredningen verkligen ägnar intresse och tankar åt frågan om hur vi skall uppnå en reell umgängesrätt. Det är ju inget tvivel om att barnen behöver kunna få umgås med båda föräldrarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Jag konstaterar att majoritetens företrädare här i debatten vidimerar att det finns problem med vårt nuvarande rättsregelsystem. Det är också riktigt, som Lennart Andersson säger, att lagutskottet har framfört viss kritik mot systemets utformning. Man har bekräftat behovet av att förändringar vidtas. Men några direkta förslag framförs alltså inte. Det vore bra om utskottet hade gjort detta. Jag tror att det t.o.m. skulle ha uppskattats av justitiedepartementet. Lagutskottet har här visat en överdriven försiktighet. Vi i folkpartiet anser, här liksom i alla andra politiska sammanhang, att det är bra med klara besked. Vi tror att detta är politiskt klokt. Icke desto mindre menar Lennart Andersson att det i lagutskottets betänkande har anförts vissa synpunkter som kan vara av betydelse för det fortsatta beredningsarbetet inom justitiedepartementet. Det är alldeles riktigt. Men därför borde de Prot. 1987/88:124 signaler som ges också vara relativt klara. Jag skall ta upp två punkter där jag 20 maj 1988 anser att de signaler som ges är helt oklara. Den första punkten gäller de interimistiska besluten. År 1982 anför lagutskottet att dessa beslut är problematiska. Kritik framförs, och man ifrågasätter, låt mig säga, lämpligheten av en gemensam rättslig vårdnad. Detta ansåg utskottet alltså då vara av värde att framhålla. I dag, år 1988, har lagutskottet ingen uppfattning i denna fråga. Vad är orsaken till detta? Är det ett misstag? Eller är det fråga om en förändrad uppfattning? Det krävs en förklaring på denna punkt! Annars är det inte lätt för justitiedepartementet att bereda lagärendet. Jag vore tacksam för en förklaring, och det tror jag att även departementet skulle vara, Lennart Andersson. Den andra punkten gäller verkställigheten av dessa beslut om vårdnadsoch umgängesrätt. Det är en synnerligen tunn motivering som lagutskottet här presterar. Trots att alla är på det klara med att det finns risker för barnen i samband med dessa beslut, sägs det på denna punkt inte ett ord om vikten av att se till barnens bästa. Man tiger också om det faktum, som är ovedersägligt, nämligen att barn kan skadas i samband med verkställighet av beslut om vårdnadsoch umgängesrätt. Även här borde det klart uttalas att det är principen om barnens bästa som skall gälla. Eller hur, Lennart Andersson?
Herr talman! Jag står fast vid vad jag tidigare har sagt. Vi har under senare år här i Sverige genomfört en lång rad utredningar, vilkas resultat kommer att ha stor betydelse för utformningen av en kommande proposition. Vi får i lagutskottet anledning att i höst, eller under våren 1989, ägna mycken tid och stort intresse åt dessa frågor. Vi skall ta oss an detta arbete med ett mycket öppet sinne. Målet för vårt arbete är att åstadkomma bästa tänkbara lagstiftning för barnen och deras föräldrar. Att så är fallet behöver det inte råda några delade meningar om mellan Bengt Harding Olson och mig. Detta har också uttalats av riksdagen i ett tidigare beslut, när vi förändrade föräldrabalken. Jag förstår därför inte varför Bengt Harding Olson nu försöker göra detta till ett nummer och säger att folkpartiet är ensamt om att se till barnens bästa. Riksdagen har ju som sagt redan tidigare uttalat detta genom ett av de beslut som har fattats när det gäller att förändra lagstiftningen på detta område. När det gäller de interimistiska besluten är det inte alls fråga om att vi har ändrat ståndpunkt. I betänkandet har vi mycket klart och tydligt redovisat vad utskottet tidigare har sagt. Utskottet framför inte några nya synpunkter utan står fast vid det som tidigare har sagts. Den frågan är således helt ovidkommande. ; Vad som vore allra mest intressant för kammaren att i dag få ett klart besked om, är enligt min uppfattning huruvida de reservationer som folkpartiet nu avger är att anse som folkpartiets slutgiltiga förslag om hur lagstiftningen på vissa punkter skall utformas. Förhåller det sig så, eller är folkpartiet berett att delta i ett kommande, konstruktivt utskottsarbete i syfte att uppnå bästa tänkbara resultat? Den frågan tycker jag som sagt att det vore 47 mest intressant att få svar på. Men det är inte jag utan Bengt Harding Olson som skall svara på denna fråga.
Herr talman! Jag vill först och främst ta upp frågan om de ensamstående fädernas situation, eftersom jag inte hann med detta i min förra replik. Jag tycker att utskottsmajoriteten är alltför begränsad i sina synpunkter. Man säger att det räcker med en utredning av de ekonomiska förhållandena. Men de sociala problemen beror ju faktiskt inte bara på ekonomiska svårigheter. De kan förvärras av ekonomiska problem. Men sociala problem kan också skapa ekonomiska problem. Folkpartiets uppfattning är att man måste göra en mycket mer omfattande utredning av de ensamstående fädernas sociala situation än vad som hittills har gjorts. Detta problem kan inte sopas under mattan. Låt mig dessutom säga att man när man skall försöka lösa dessa problem med barnens bästa för ögonen inte får glömma bort att också beakta de ensamstående fädernas situation. Jag vill avslutningsvis framhålla att frågorna om vårdnad och umgänge är mycket viktiga. Folkpartiet räknar med att det skyndsamt kommer ett förslag. Jag kan försäkra Lennart Andersson att vi är beredda att medverka i denna lagstiftningsprocess. Jag vill påstå att det är vi som hittills har medverkat med de mest konstruktiva förslagen. Vi låser oss inte förrän vi har sett den slutliga produkten. Men vi vill konstruktivt bidra till att denna blir så bra som möjligt för barnen och de ensamstående fäderna.
Herr talman! När det gäller de ensamstående fädernas situation vågar jag påstå att den socialdemokratiska gruppen i riksdagen har gjort en mycket betydelsefull insats på det området. Det skedde 1978 när vi utformade ett eget förslag som motförslag till den proposition som riksdagen då hade att behandla om just de ensamstående fädernas situation. Tack vare det beslut som riksdagen då fattade fick en mycket stor del av de ensamstående fäderna hopp om att kunna fortsätta ett aktivt förvärvsarbete för att kunna klara hela sin ekonomiska situation och hopp om att kunna delta i ett aktivt samhällsliv över huvud taget. Bengt Harding Olson behöver således inte på något sätt ifrågasätta var den socialdemokratiska gruppen står i denna fråga. Vi kommer självfallet att följa den fortsatta utvecklingen mycket noga. Det gagnar inte samhället om vi på nytt hamnar i ett läge där de ensamstående fäderna får en mycket svår ekonomisk och social situation. Det är inte värdigt dagens samhälle. Vi skall självfallet försöka undvika att komma tillbaka till den situation som rådde 1978. Detta är så självklart att det inte behövs några långa skrivningar i ett utskottsbetänkande. Men folkpartiet behöver dem kanske för att motivera varför det hade en annan uppfattning år 1978.

Herr talman! En skilsmässa i ett äktenskap är en uppslitande process för 20 maj 1988 alla inblandade parter. Vid många skilsmässor där barn finns i äktenskapet, är det ofta barnen som far illa. Barnen används som slagträ vid kamp och ovänskap mellan föräldrarna. En sak tror jag nog är helt klar: skulle barnen få bestämma skulle skilsmässor förbjudas. I motion L410 har Ulla-Britt Åbark och jag pekat på en rad olika åtgärder, som skulle kunna vidtas för att förbättra och stärka barnens situation vid skilsmässor. Efter att motionen blivit väckt och uppmärksammad i pressen har jag fått väldigt många telefonsamtal och brev från pappor, men också från mammor och organisationer, som har uttryckt sin glädje över att något kanske kommer att hända för att underlätta situationen. Jag har fått ta del av hur människor i det tysta kämpar och gråter för att de inte får träffa sin son eller dotter, trots att de har laglig rätt till umgänge. I de flesta fall är det mammorna som får vårdnadsrätten. Vid tvister och ovänskap, som ofta uppstår vid skilsmässa, används barnen som redskap när man skall hämnas på den andra parten. Jag har också tagit del av hur människor som står maktlösa i sin kamp år efter år bryts ned, trots att de har laglig rätt till umgänge. Dessa människor klagar inte utåt. Några kanske gör det, men det stora flertalet kämpar i det tysta. En del klarar inte denna kamp. De tar till flaskan och till stimulerande medel och bryts ned bit för bit. Det är inte en person det är fråga om. Tusentals befinner sig i denna situation. Lagen ger inte den förälder som har umgängesrätt något större stöd när problem uppstår. Man kan visserligen vända sig till länsrätten för att begära verkställighet, och vite kan utdömas. Detta förfaringssätt är emellertid ett slag i luften. Polishämtning kan också tillgripas, men det är inte till gagn för barnet. Om inte den förälder som har umgängesrätt lämnar tillbaka barnet till vårdnadshavaren enligt överenskommelse, kan han dömas till böter eller fängelse. Herr talman! Jag är inte ute efter att strafflagar skall stiftas. Man måste emellertid ställa större krav på den vårdnadshavare som saboterar umgänget. Sabotaget kan fortsätta år efter år, processerna blir många, advokaterna tjänar pengar och samhället får stå för den större delen av utgifterna. Det är då dags att sätta stopp och komma med förändringar. Detta är emellertid inte den viktigaste orsaken, utan det är hänsynen till barnen och även hänsynen till den lidande föräldern som har umgängesrätt. Om vårdnadshavaren avsiktligt undanhåller barnet rätten att träffa båda föräldrarna, ifrågasätter jag om han eller hon är lämplig som vårdnadshavare. Jag blir därför till viss del besviken när jag läser i betänkandet på s. 38, att man har lämnat denna del utan något tillkännagivande och utgår ifrån att regeringen noga överväger behovet av åtgärder för att stärka barnets möjligheter till umgänge. Naturligtvis litar jag på att regeringen gör något. Det hade emellertid varit bättre om riksdagen hade gett regeringen i uppdrag att förändra lagtexten så att sabotage inte kan göras. Herr talman! Alla tvister och all den ovänskap som uppstår vid skilsmässor skall naturligtvis försöka undvikas. För att underlätta uppgörelse i godo mellan de tvistande föräldrarna, borde det införas en regel om obligatoriska 49 informationssamtal. I motionen har vi hänvisat till Lunds kommun, där man har god erfarenhet av sådana samtal. Innan vårdnadsutredningen startar skulle krav ställas på föräldrarna att de skall delta i minst ett informationsoch samarbetssamtal om de inte är överens om vårdnaden av barnet. Det är viktigt att samtalen leds av personer som inte kommer att syssla med vårdnadsutredningen. Samtalen skall ej heller delges den personal som skall syssla med vårdnadsutredningen. Jag tror att större framgång skulle kunna nås i detta inledande skede, när positionerna inte är så låsta som i utredningen. I vårdnadsutredningen blir positionerna ofta mer låsta, eftersom föräldrarna gör vissa beskyllningar mot varandra i kampen för att bli vårdnadshavare. Utskottet säger i sitt betänkande att riksdagen våren 1987 hos regeringen begärde en utvärdering av verksamheten av sådana samtal som i dag bedrivs i en del kommuner. Detta är naturligtvis bra. Längre ner på samma sida kan man emellertid läsa följande: ”Utskottet vill dock understryka att det bör ankomma på kommunerna att inom ramen för sina resurser själva bestämma i vilken utsträckning samarbetssamtal skall erbjudas.” Vi vet ju alla att ramen för många kommuner är liten och att sparsamhet råder. Sådana samtal kommer därför inte att äga rum i alla kommuner. Detta tycker jag är beklagligt. Trots att jag uttryckte, herr talman, en viss besvikelse över behandlingen av motionen, tycker jag ändå att det tändes ett ljus i mörkret i och med Lennart Anderssons tal och den öppenhet han visade här. Jag vill tacka Lennart Andersson för det. Detta är en mycket viktig fråga för väldigt många människor — barn och föräldrar. Jag hoppas att motionen, även om den inte blir bifallen, i alla fall skall ha väckt tankegångar både hos utskottets ledamöter och hos andra som skall arbeta med dessa frågor. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion L410— yrkandena 1-4 samt 6-7.

Herr talman! Riksdagen skall nu behandla frågor som gäller exekutionsväsendet och särskilt riksskatteverkets ledningsfunktion. I all verksamhet är ledningsfunktionen av stor betydelse och då inte minst inom den offentliga sektorn med sin myndighetsutövning. Denna funktion måste för att fungera tillfredsställande, noggrant anpassas till den verksamhet som skall styras. Därför behövs som bakgrund en kortfattad analys av exekutionsväsendets roll i rättssamhället. Vårt rättsamhälle innefattar ju även exekutionsväsendet. Där finns tre viktiga rättsliga funktioner, nämligen den exekutiva funktionen i såväl allmänna som enskilda mål, borgenärsfunktionen vid främst domstolsmål samt tillsynsfunktionen vid konkurser. I samtliga funktioner måste man tydligt lyfta fram rättsvårdsaspekten för att undvika att verksamheten helt skall präglas av den offentliga skatteplikten. Ordspråket säger också att Justitia skall gå före Fiscus. I konsekvens härmed borde faktiskt exekutionsväsendet vara underställt justitiedepartementet i stället för finansdepartementet. Härav följer att rättsäkerhetsgranskningen måste vara både ingående och noggrann. Vid tveksamhet skall principen att hellre fria än fälla gälla. För övrigt föreligger endast en skenbar motsättning mellan rättssäkerhet och effektivitet i verksamheten, eftersom naturligtvis ineffektivitet skapar rättsosäkerhet. Därför krävs i sin tur god tillgång till kvalificerad personal med juridisk och ekonomisk kompetens. På borgenärssidan möter exekutionsväsendet både staten och privatpersoner som borgenärer. Ärendebehandlingen av allmänna mål, oftast skatteärenden och enskilda mål, kan naturligtvis inte bli densamma men måste vara likvärdig. Myndigheternas hantering av ärendena måste finna acceptans även hos de privata borgenärerna. Brist på effektivitet är förknippad med stora risker för urholkning av den allmänna betalningsmoralen. Dessutom ges möjligheter för en ökande omfattning av s.k. knogjärnsindrivning, dvs. att exekutiva åtgärder genomförs i privat regi i stället för genom myndigheternas försorg. Här aktualiseras också en översyn av taxeoch avgiftsfrågorna. En modell skulle kunna vara att borgenärerna kan få ett billigt förhandsbesked om huruvida exekution över huvud taget lönar sig, att man bara betalar för begärda åtgärder och att avgiften kanske får viss koppling till det exekutiva resultatet. Ett viktigt verksamhetsmål måste vara att skapa ett rättvist taxeoch avgiftssystem som även får en nödvändig styrfunktion på myndighetsnivå. Exekutionsväsendets centralfigur måste vara gäldenären. Denne har rätt till — förutom rättssäkerhet — personlig integritet exempelvis vid hantering av dataregister och användning av exekutiva tvångsmedel. Här måste betonas att även en ständigt återkommande gäldenär är en människa — ofta i nöd, i varje fall ekonomisk sådan. Behovet av ekonomisk rehabilitering ökar starkt i takt med en stegrad privat skuldsättning. Dessa rehabiliteringsåtgärder blir en alltmer angelägen uppgift för kronofogden. En sådan rehabilitering upplevs naturligtvis positivt av gäldenären och skulle också på sikt öka effektiviteten i den exekutiva verksamheten genom att minimera antalet s.k. exekutiva återfall. Herr talman! Riksskatteverket skall nu få det fulla ansvaret för ledning, styrning och samordning av verksamheten inom exekutionsväsendet. Häri ingår att ange mål för verksamheten samt fastställa riktlinjer, policy, ramar etc. för att nå dessa mål. Därför måste denna ledningsfunktion noga anpassas till exekutionsväsendets speciella roll i rättssamhället. Främst gäller det att värna kronofogdarnas opartiskhet, att garantera länskronofogdemyndigheternas självständighet och att stärka rättssäkerheten inom exekutionsväsendet. Kronofogdemyndigheterna får en dubbelroll genom att myndigheten i sin verksamhet skall företräda såväl staten som enskilda personer. Ibland kan så ske t.o.m. vid samma tillfälle mot samme gäldenär. Denna dubbelroll blir särskilt uttalad genom tillsynsfunktionen vid konkurser, då myndigheten på lika villkor måste företräda alla statliga såväl som enskilda borgenärer i konskursboet. I sådana grannlaga situationer krävs att man med stor tydlighet gör åtskillnad mellan de tre huvudfunktionerna. Så kan ske främst genom att riksskatteverkets avdelning för exekutionsväsendet prioriteras i resurshänseende högre, dess avdelningschef placeras i verksledningen och tillsynsenheterna ges en mer fristående ställning. Härigenom skulle man undvika eller i varje fall minimera allmänhetens misstankar om att ärendena handläggs till förmån för staten på enskildas bekostnad. Samtidigt skulle man stärka intrycket av kronofogdarnas opartiskhet. Vidare måste riksskatteverkets ledningsfunktion utövas så, att den inte undergräver länsmyndigheternas självständighet. Styrningen måste därför begränsas till att i huvudsak avse allmänna råd för verksamhetens bedrivande. Men även då måste noggrant uppmärksammas risken för inkräktande på myndigheternas självständighet. Denna s.k. självständighetsprincip är av utomordentligt grundläggande värde. Garanti måste skapas för en självständig rättstillämpande verksamhet vid kronofogdemyndigheterna. Dessutom måste höga krav ställas på rättssäkerheten inom exekutionsväsendet — inte minst med hänsyn till att kritik framförts för bristande rättssäkerhet. Dessa frågor har blivit otillräckligt uppmärksammade. Rättssäkerhetskravet måste komma till klarare uttryck. Kravet är naturligtvis helt oeftergivligt och gäller hela verksamheten, alltså exekutiv borgenärsoch tillsynsfunktionerna. Det måste uttryckligen fastslås att rättssäkerheten är ett övergripande mål även för riksskatteverkets ledningsfunktion. Dessutom bör betonas betydelsen av en effektiv tillsyn, särskilt beträffande handläggningen av de enskilda borgenärernas fordringar. Herr talman! Dessa tankegångar måste komma till tydligt uttryck i den instruktion för riksskatteverket som skall träda i kraft den 1 juli 1988. I instruktionen bör således fastslås att rättssäkerheten är ett övergripande mål för riksskatteverkets ledningsfunktion. Vidare måste åtskillnaden mellan kronofogdemyndigheternas olika funktioner klart kunna utläsas av instruktionen. Det bör också av instruktionen framgå att riksskatteverket har ansvar för att de enskilda målen handläggs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Nödvändigt är också att instruktionen får en sådan utformning att riksskatteverket förhindras att i sin ledningsfunktion ge föreskrifter eller eljest fatta beslut av administrativ karaktär som får till följd att kronofogdemyndigheternas självständighet att besluta i enskilda fall i praktiken beskärs. Författningsmässig förebild för instruktion för exekutionsväsendet torde mera vara att söka i domstolsverkets instruktion än i instruktionen för skatteförvaltningen. Exekutionsoch skattesidan är uppenbarligen helt olika sinsemellan, och en kopiering av instruktionen dem emellan skulle allvarligt skada tilltron till exekutionsväsendet. Avslutningsvis bör kraftfullt betonas att det är av största betydelse att riksskatteverkets ledningsuppdrag i den nya organisationen utövas på ett sätt som stärker allmänhetens förtroende för kronofogdemyndigheterna. Det finns många och starka skäl för en kontinuerlig och intensiv uppföljning av exekutionsväsendets och riksskatteverkets roll i vårt rättssamhälle. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till de borgerliga partiernas reservation angående riksskatteverkets ledningsfunktion.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 34, som vi nu behandlar, föreslås dels anslag till kronofogdemyndigheterna, dels lagändringar som föranletts av den nya organisation för exekutionsväsendet som skall träda i kraft den 1 juli 1988. Där redovisas också vissa överväganden om riksskatteverkets ledningsfunktion i den nya organisationen. Inledningsvis vill jag erinra kammarens ledamöter om att beslutet om den nya organisationen antogs av riksdagen i december månad 1986. Genom beslutet om en ny organisation för exekutionsväsendet slås fast att riksskatteverket skall få i uppdrag att svara för den erforderliga ledningen, styrningen och samordningen av verksamheten. Detta beslut fattades mot bakgrund av att det — för att kunna få en effektiv verksamhet — krävs en annan ledning från centralt håll än vad som tidigare varit möjligt. Ledningsfunktionerna avser både att företräda statens borgenärsintressen och rent exekutiva uppgifter enligt utsökningsbalken och andra lagar. En huvuduppgift för kronofogdemyndigheten är att handlägga mål och ärenden enligt utsökningsbalken. I början av år 1987 tillsattes en kommitté för att arbeta med genomförandet av den av riksdagen beslutade nya organisationen för exekutionsväsendet. Den 1 januari 1982 trädde den i dag varande utsökningsbalken i kraft. Efter ett enhälligt betänkande från lagutskottet beslutade riksdagen, bl.a. när det gäller de allmänna och enskilda målen, att det bör ankomma på berörd kronofogdemyndighet att själv bestämma i vilken ordning ärenden av dessa slag skulle behandlas. Tidigare var de enskilda målen prioriterade. Dessa skulle då handläggas inomiilag föreskriven tid. Redan islutet på 70-talet började arbetsbelastningen att öka för kronofogdemyndigheterna när det gällde de enskilda målen. Det råder inget tvivel om att de enskilda målen fram till dagsläget har ökat ytterligare. Det är framför allt kontokortsskulderna som ökar, och ärendena går till indrivning, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen på kronofogdemyndigheterna. Det har under några år förts en debatt inom vissa områden, där det hävdats att enskilda borgenärer missgynnas därigenom att en alltför stor del av resurserna inom exekutionsväsendet satsas på de allmänna målen. Det bör därför kanske framhållas att den debatten kan ha sin grund i att kronofogdemyndigheterna också har andra arbetsuppgifter än de rent exekutiva. Om det skulle vara så att de enskilda borgenärerna missgynnas, gör det knappast saken bättre om det sker enligt kronofogdemyndigheternas eget bestämmande än om det beror på en styrning från riksskatteverket. Att debatten i alltför hög grad har kommit att gälla riksskatteverkets ledningsroll hänger uppenbarligen samman med att det uppfattas som att verket i egenskap av central förvaltningsmyndighet på beskattningsområdet Prot. 1987/88:124 kan tänkas vilja särskilt gynna staten som borgenär. 20 maj 1988 Denna uppfattning måste bygga på en mindre god insyn i myndighetens mr I Gr, arbete. Riksskatteverket är visserligen en central myndighet inom såväl skatteförvaltningen som exekutionsväsendet, men det rör sig om skilda avdelningar. Riksskatteverket måste — i likhet med kronofogdemyndigheterna — förutsättas kunna hålla isär sina olika roller i dessa avseenden. När det gäller frågor av administrativ karaktär, som organisation och arbetsformer för kronofogdemyndigheterna, bör det finnas regler för att därigenom effektivisera verksamheten. Den förstärkta ledningsrollen för riksskatteverket är ett viktigt led i strävan att totalt sett få en mera ändamålsenlig ledningsstruktur för att kunna effektivisera verksamheten och ge bättre förutsättningar för att statsmakternas intentioner tillämpas med enhetlighet och konsekvens inom exekutionsväsendet. Några lagregleringar eller andra uttalanden från riksdagens sida när det gäller riksskatteverkets avsedda styrning och ledningsfunktion är inte av behovet påkallade. Förslagen i proposition 1987 88:100, bil. 9, föreslagna anslagen till kronofogdemyndigheterna har utskottet haft någon annan mening. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande och avslag på den till betänkandet fogade reservationen.
Herr talman! Exekutionsväsendets omorganisation har varit föremål för en enligt min uppfattning allmänt otillfredsställande riksdagsbehandling. Vi fick en riktlinjeproposition, som skulle följas av ytterligare en proposition. Det var ett löfte som gavs i lagutskottet — det framgår av betänkandet — men det infriades aldrig. Det var ett löfte som gavs i riksdagsdebatten, där det bl.a. också utlovades att man skulle beakta de reservationer som fanns i anledning av denna proposition, bl.a. om riksskatteverkets ledningsfunktion. Men det infriades inte heller. Vi har nu fått en proposition om ledningsfunktionen, men den föranleds faktiskt av att ledningsfunktionen var så undermåligt beskriven i den ursprungliga riktlinjepropositionen att regeringen fick bakläxa från lagutskottet. Nu har vi fått litet ytterligare besked, mest för kännedom. Det är en mycket tunn proposition, i dubbel mening. Jag skall bara ta upp två punkter, för att kanske få någon ytterligare klarhet. Den första gäller tillsynsenhetens ställning. Detta var en viktig fråga för lagutskottet 1979. Detsamma gällde även i år, 1988. Man säger att den skall vara fristående och att den bör vara organisatoriskt markerad. Man är rädd för denna dubbelroll och säger att tillsyn och exekution skall kombineras endast i rena undantagsfall. Så hoppas utskottsmajoriteten på ett förverkligande. Men den utredning som ligger till grund för denna proposition, den s.k. KOX-utredningen, talar ett helt annat språk. Den säger att dubbelrollen blir vanlig på många håll och att det blir precis den av lagutskottet oönskade kombinationen. Är det acceptabelt, Owe Andréasson? 54 Den andra punkten jag vill ta upp gäller instruktionens utformning. Här för man enligt min uppfattning ett ologiskt resonemang om kronofogdemyndigheternas opartiskhet. Å ena sidan betonar utskottsmajoriteten betydelsen av att särbehandla borgenärsrollen, alltså att statens anspråk skall hållas isär från de enskildas. Å andra sidan accepterar man att den instruktion som skall bli resultatet av denna proposition skall bli en tvillinginstruktion mellan skattesidan och exekutionssidan. Det är en logik som nog behöver någon förklaring — eller hur, Owe Andréasson?
Herr talman! När det gäller tillsynsmyndigheten vill jag bara, Bengt Harding Olson, säga att jag har varit i kontakt med en hel del konkursförvaltare. Dessa är helt nöjda med den tillsynsmyndighet som gäller för kronofogdemyndigheterna i dag. När man har frågat om kronofogdemyndigheterna skall ersättas med någonting annat, har det inte kommit något förslag. Frågan om tillsynsmyndigheten diskuterades ju mycket i början av 1980-talet, men man blev enig på den punkten. Jag vill bara påminna om att det var en borgerlig regering som lade fram förslag i detta sammanhang. Många tyckte inte om riksskatteverkets ledningsfunktion. En del av kronofogdarna var heller inte särskilt intresserade av den omorganisation som skedde. Beträffande den enda motion som har väckts i detta sammanhang — jag avser då folkpartiets motion — vill jag säga att det är möjligt att Bengt Harding Olson blivit vilseledd. Det som han säger är nämligen inte helt riktigt när det gäller ledningsfunktionen. Bengt Harding Olson sade bl.a. att man skulle förbilliga förfarandet med förhandsbeskeden. Ja, riksskatteverkets styrelse skall snart ta ställning till dessa frågor. Det handlar alltså dels om ett billigt, dels om ett dyrare alternativ. Det finns således inte mycket att tillägga när det gäller ledningsfunktionen.
Herr talman! Först beträffande tillsynsmyndigheterna. Ja, det är riktigt att det finns konkursförvaltare som är nöjda på denna punkt. Men det finns också en hel del kronofogdar som är missnöjda och som inser problematiken i detta sammanhang. Det skulle man kanske ta fasta på. T.o.m. den grundläggande utredningen KOX inser detta. Det finns andra lösningar. Men jag antar att det inte är någon idé att diskutera dessa här och nu. Till slut beträffande riksskatteverkets ledningsfunktion: Vi i folkpartiet förespråkar, tillsammans med övriga borgerliga partier, den linje som jag här har talat om. Det är inte så, Owe Andréasson, att jag har blivit vilseledd. När de grundläggande idéerna fastslogs hade jag nämligen samlat kronofogdar från hela Sverige till ett sammanträde här i riksdagshuset. De var utomordentligt representativa för hela sitt område. Jag vill därför påstå att både vår första motion och den motion som vi har väckt i detta sammanhang, inkl. reservationen, vilar på en utomordentligt fast grund. Det borde även riksskatteverket inse.
Herr talman! När det gäller tillsynsmyndigheten vill jag framhålla att också jag har varit i kontakt med en del kronofogdar. Självfallet har de litet olika uppfattningar. Men de har inget förslag att komma med. Det har man inte heller från det andra hållet. Beträffande de enskilda och allmänna målen är ju frågan om man vill återgå till det tidigare systemet, prioritera de enskilda målen och lagstifta om dessa. Jag tror dock inte att man vill det. I fråga om indrivningen av de enskilda målen kan jag, och det har jag också sagt tidigare, upplysa om att man på en del håll har trott att skatter och andra avgifter prioriteras. Så är det dock inte. Vidare har man från riksskatteverkets sida utsett chefer för de nya länsavdelningarna. Dessa har vid några tillfällen kallats till konferens, och de är helt överens om att resurserna skall fördelas lika. Det gäller både de allmänna och de enskilda målen.
Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter är angelägna om att det snabbt blir votering. Jag vill dock bara säga att jag lovar — jag tror att jag har stöd från hela folkpartiet — att vi noggrant skall följa riksskatteverkets verksamhet, särskilt när det gäller de enskilda målen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 27 behandlas vissa anslag inom finansdepartementets revir som faller under utskottets beredningsområde. En sammanslagning av SPK och konsumentverket — genomförd i samband med en omfattande avreglering på det område där de båda myndigheterna agerar — borde kunna medföra avsevärda besparingseffekter. Vi upprepar således tidigare ställningstaganden, även om vi nu inte i alla detaljer återkommer med samma yrkanden som under föregående riksmöten beträffande konsumentverkets framtida organisation, vilka i stora drag innebär att KO-funktionen bryts ut och återstående del av konsumentverkets organisation renodlas till enbart serviceorganisation som sedan inordnas i SPK:s organisation. I detta sammanhang bör konsumentverkets egen provningsverksamhet överflyttas till statens provningsanstalt, vilket sammanfaller med den uppfattning som provningsanstalten själv har redovisat i ett remissyttrande. De nämnda åtgärderna leder således till att konsumentverket i sin nuvarande organisation avvecklas. På basis av vår principiella uppfattning förordar vi således att regeringens fortsatta överväganden om SPK:s organisation tar sikte på en sådan "Nodnanng: En självklar utgångspunkt är att prisregleringsinstrumentet definitivt skall utmönstras. De ständigt återkommande prisregleringarna utgör ett konkurrensoch tillväxthämmande inslag. De lagar och institutioner som gör prisregleringar möjliga bör sålunda i möjligaste mån avvecklas. Likaså bör SPK:s prismätningar omgående upphöra; det är tillräckligt med de insatser som SCB gör på detta område. I reservation 3 uppmärksammas frågan om det nya butiksregister som SPK planerar. Handelns organisationer har anfört välgrundade invändningar mot sin medverkan med uppgifter till registret. Det är enligt reservanternas mening nödvändigt att SPK vid upprättandet av det nya butiksregistret tar hänsyn till handelns sekretessbehov. Ansvaret för att grunden för dessa motsättningar bringas ur världen ligger ytterst hos regeringen. Därför begär vi att riksdagen skall göra ett uttalande med denna innebörd. Herr talman! De av oss moderater förordade förändringarna framstår som naturliga inslag i en omdaning av konsumentpolitiken, inriktade på att denna skall fungera som ett medel att stärka marknadsekonomin och stimulera fri konkurrens. De omfattande regleringar som nu kännetecknar statens verksamhet på nämnda områden bör avvecklas. Konkurrensövervakning och information i prisfrågor skulle därefter, som rimligt är, bli den dominerande uppgiften för den av oss föreslagna nya inriktningen av SPK:s verksamhet. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Slutligen vill jag göra herr talmannen uppmärksam på att näringsutskottets båda ärenden har stått sist på föredragningslistan tre dagar i rad. Under förra veckan kunde vi fatta beslut om ett ärende som hade varit bordlagt i kammaren i 14 dagar och som hade justerats i mars. Detta är otillfredsställan Prot. 1987/88:124 de, och nu drabbas vi återigen genom att ett ärende sannolikt skjuts upp till 20 maj 1988 nästa vecka. Anledningen till att det blir så här är att man tillåter att andra utskotts ärenden får passera förbi oss i kön. Jag anser att det är på tiden att te is ER § Statens pris och Kar, talmanskonferensen funderar på att åstadkomma en mer rimlig ordning.
Herr talman! I reservation 2 har folkpartiet föreslagit att anslaget till SPK för nästa budgetår bör sänkas med 5 milj.kr. Bakgrunden härtill är framför allt den att vi anser att SPK ej längre bör vare sig hålla beredskap för eller engageras i något prisstopp eller i andra prisreglerande åtgärder. Det bästa omdömet om prisstopp som ekonomiskt styrmedel har faktiskt avgivits av LO:s ekonom Rudolf Meidner: ”I en sund ekonomi behövs inget prisstopp. I en sjuk ekonomi hjälper inget prisstopp.” Detta bistra omdöme bör dock dessutom kompletteras med påpekandet att affärslivets osäkerhet om huruvida prisstopp kommer att tillgripas eller ej har en direkt prisuppdrivande effekt. Många tänker då ungefär som så: Det är bäst att passa på och höja priserna nu —i morgon kanske prisstopp är infört och då går det inte längre. — April månads inflation — preliminärt angiven till 0,9 96 — kan mycket väl bero just på ett sådant tänkande ute i näringslivet och i handeln. I övrigt anser vi att SPK:s och SCB:s prismätningar måste samordnas för undvikande av dubbelarbete och onödiga dubbelkostnader. Det är alldeles nödvändigt att det planerade butiksregistret uppbyggs i,” ö bästa samförstånd med handeln och dess organisationer, bl.a. i fråga om kravet på sekretess. Om registret skall byggas upp under ömsesidigt misstroende från berörda parter kommer det inte att fungera, och det kommer att ge upphov till konflikter, anmälningar och trassel av många slag. I denna fråga yrkar jag bifall till reservation 3, och i den förra till reservation 20

Herr talman! Jag skall tala om konsumentdelegationen inom statens prisoch kartellnämnd, och jag skall inte bli mångordig. Jag måste ändå notera att myten om den ofelbara marknadsekonomin odlas oförfärat av både moderater och folkpartister. De tror att om marknadskrafterna släpps fria, om man avreglerar och minskar konsumentorganisationernas inflytande, skall allt bli till det bästa. Erfarenheten visar att det är precis tvärtom, dvs. att man bör stärka konsumenternas intresse. Det är därför vi har så stora debatter om konsumentpolitik, och därför har vi också antagit program om hur konsumentverksamheten skall utvecklas i kommuner osv. Vi har under många år motionerat om att inrätta konsumentdelegationer vid SPK för att de skall kunna spela en mer aktiv roll i prisfrågor och prisövervakning. Vi vet hur aktuellt det är på t.ex. livsmedelsområdet att verkligen övervaka kvaliteterna. Konsumentekot och många journalister gör ett oerhört bra jobb för att avslöja vad som döljs i varorna. På samma sätt är det med myten om priset och inflationen. Vid sidan av myten om marknadsekonomin odlas fritt också myten om att lönerna driver upp priserna, när det egentligen är precis tvärtom, att det är priserna som 60 driver upp lönerna. Det finns mycket att avslöja på detta område, och en konsumentdelegation inom SPK som skulle spela en mer aktiv roll när det Prot. 1987/88:124 gäller prisfrågorna skulle vara av värde. 20 maj 1988 § FTV ä É é Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen. Siensprisi och kar
Herr talman! I näringsutskottets betänkande 27 behandlas dels anslag till näringsfrihetsombudsmannen, dels anslag till statens prisoch kartellnämnd samt anslag till försäkringsinspektionen. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag, och jag vill följaktligen yrka avslag på de sex motionerna och de fyra reservationer som finns i anslutning till detta betänkande. Herr talman! Låt mig något kortfattat och summariskt få motivera utskottsmajoritetens ställningstaganden på de olika delområdena. Beträffande anslaget till näringsfrihetsombudsmannen för det kommande budgetåret tillstyrker utskottet regeringens förslag. Förslaget innebär en fortsatt minskning av utgifterna enligt de principer som lades fast inför budgetåret 1986/87. När man gör en bedömning av NO:s verksamhet måste man ha klart för sig att statens besparingskrav också nödvändiggjort en mer långtgående prioritering av insatserna än tidigare. Både i tidningen Pris. Konkurrens och i de I årligen utgivna verksamhetsberättelserna får man en mycket bra bild av hur NO:s verksamhet fungerar. Det finns enligt utskottsmajoritetens uppfattning inga motiv för de negativa omdömen som bl.a. förs fram i en moderat motion. När det gäller statens prisoch kartellnämnd har anslagen för budgetåren 1986 88 beräknats enligt ett huvudförslag som innebär att det verkliga resursutnyttjandet minskar under en treårsperiod. Enligt det förslag på 40,8 milj.kr. som regeringen nu lägger för det kommande budgetåret fullföljer man tidigare riktlinjer. I regeringens proposition redovisas också resultatet av den organisationsöversyn som SPK har genomfört i samråd med statskontoret. Den översynen har bl.a. resulterat i att SPK:s löpande marknadsövervakning skall ges högre prioritet i framtiden. Utredningsprojekt som avser prisoch konkurrensförhållanden inom skilda branscher och som är av kartläggande karaktär kommer att bli mer begränsade till omfånget och i stället inriktas på problemlösningar. En större andel av resurserna skall också läggas på studier och övervakning av både prisoch konkurrensförhållanden när det gäller boende och konsumenttjänster samt råvaror och insatsvaror. Man skall, säger man, bättre uppmärksamma konkurrenseffekterna av offentliga regleringar samt offentliga monopol med delvis konkurrensutsatt verksamhets Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion på nytt fört fram önskemål om att det skall inrättas en konsumentdelegation inom SPK. Näringsutskottet har liksom jordbruksutskottet vid tidigare tillfällen hävdat att det inte ligger i linje med statsmakternas riktlinjer för SPK:s verksamhet att nämnden skulle engageras i prissättningsprocessen på livsmedelsområdet på det sätt som motionärerna föreslår. Utskottet kommer till samma ställningstagande nu som man har gjort tidigare. Man menar att detta inte innebär något ställningstagande till huruvida konsumenterna på annat sätt bör 61 När det gäller försäkringsinspektionens verksamhet har utskottsmajoriteten inget att erinra mot de planer på en förstärkning av inspektionens resurser som redovisas i propositionen. Med hänsyn till den utveckling som sker inom försäkringsbranschen med nya försäkringsformer, strukturförändringar i branschen, mer komplexa kapitalförsäkringar m.m., ter det sig ganska logiskt att de ytterligare tjänster man hemställer om också kan inrättas. Det skall understrykas att det delvis rör sig om tillsättning av tjänster som redan nu är vakanta. Beträffande försäkringsinspektionens instruktion finns i en förordning från 1981 fastlagt vilka regler som skall gälla. Utskottet utgår från att försäkringsinspektionen iakttar förvaltningslagen och tillämpar god administrativ praxis även i Övrigt. Jag vill erinra om att anmärkningar mot inspektionens handläggning kan prövas av regeringen när beslut har överklagats och förts vidare av justitieombudsmannen och justitiekanslern. Herr talman! Jag ber än en gång att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga motioner och reservationer.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag — mot bakgrund av att två intagna fritogs från kriminalvårdsanstalten Norrköping för en tid sedan — är beredd att föreslå åtgärder för att göra bevakningen av intagna med långa strafftider effektivare. De intagna var placerade på en av kriminalvårdens tre specialavdelningar. Dessa har en hög grad av säkerhet mot rymningar. Personalen är välutbildad och avdelningarna har teknisk utrustning såsom TV-kameror m.m. Det är också mycket ovanligt med rymningar från denna typ av avdelningar. Med anledning av den inträffade händelsen kommer åtgärder att vidtas för att ytterligare förbättra bevakningen vid Norrköpingsanstalten. Jag är inte beredd att föreslå att personal inom kriminalvården skall vara beväpnad.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för vänligheten att svara men är naturligtvis mycket besviken över svaret. Vad hjälper det att personalen är välutbildad och avdelningen har teknisk utrustning såsom TV-kameror, när de intagna ändå rymmer och personalen ändå står handfallen, när det kommer beväpnad hjälp utifrån. Liknande fall kommer troligen att inträffa även i fortsättningen. Man behöver inte ens vara beväpnad för att ta sig upp på taket. Ett TV-lag, som ville komma in och filma och se hur det såg ut invändigt, nekades tillträde. Då gick TV-laget runt hörnet, reste en stege till taket och filmade därifrån. Det är orimligt att tillåta sådana förhållanden. Efter befrielsen av Clark Olofsson sade man att man helt hade ändrat sina rutiner. Ja, de har tydligen ändrats åt galet håll. Hur kan man annars placera en av de farligaste fångarna så att han har utsikt över en gård, som ingen annan har utsikt över, och kan få ut ett meddelande till en utomstående om att han skall rastas och att det är lämpligt med ett fritagningsförsök. I Dagens Nyheter den 30 april i år står det — det kanske justitieministern kan bekräfta — att justitieministern menar att det ”kanske är en svaghet att vakterna är obeväpnade”. Det är väl ändå månadens understatement. Ännu mer förvånande är att kriminalvårdsstyrelsen visste om att ett rymningsförsök hotade. Fyra månader tidigare hade man varnats om att det skulle göras ett försök att frita maskeradligans medlemmar. Ändå hände ingenting. Så kommer det upp på taket en beväpnad person, som säger hands up. Den enda han mötte var för övrigt en hantverkare, som naturligtvis blev förskräckt och steg åt sidan — älskvärt nog, för hantverkaren ville ju behålla sitt liv. Så genomfördes flykten. Är det inte helt orimligt att det kan vara på detta sätt? Det spelar tydligen ingen roll hur personalen förbereder sig mot rymningar. De kan ju ändå ske 63 hur lättvindigt som helst.

Fru talman! Nej, Hugo Hegeland, rymningar kan inte ske hur lättvindigt som helst. Kriminalvårdsstyrelsen arbetar både med utbildning av personalen, som jag anser vara oerhört viktig i detta sammanhang, och med tekniska förbättringar för att minska antalet rymningar. Dessa specialavdelningar har en hög grad av säkerhet. Om man undantar den nu aktuella rymningen, är det tolv år sedan någon rymde från en sådan avdelning. Dessutom förhindrar personalen ofta rymningar, vilket inte kommer till massmedias eller allmänhetens kännedom. Glädjande nog har antalet rymningar minskat. Under den senaste tioårsperioden har det skett en kraftig minskning. Sedan 1978/79 har antalet rymningar minskat med 559 eller med 35 20. Det visar att man utför ett bra arbete på kriminalvårdsanstalterna. Ibland kan det emellertid inträffa händelser, som man tyvärr inte alltid kan förhindra. Därför skall vi genomföra ytterligare förbättringar av säkerheten på Norrköpingsanstalten.

Fru talman! Det hjälper inte att kriminalvårdsstyrelsen arbetar med utbildning. Men självfallet skall den göra det; det behöver man inte ifrågasätta. Att antalet rymningar har minskat sedan 1978 behöver inte bero på att personalen har blivit effektivare. Det kan i stället sammanhänga med det ökade antalet obevakade permissioner. T.o.m. en av maskeradligans medlemmar har fått obevakad permission. De intagnas släpps ju då och då ut i friheten. Då är det lyckligt om alla kommer tillbaka. Alla gör ju inte såsom Bergling, som väl är. Inom kriminalvårdsanstalten får personalen inte använda vapen. Den är helt vapenlös. Personalen erkänner att det bara är att komma med en helikopter, släppa ner en repstege och låta fången klättra upp. Sedan sticker helikoptern i väg. Men så fort rymlingarna kommer utanför fängelsemuren, får polisen jaga dem med 100 gevär, som man sjunger i den gamla kända visan. Då sätter man in alla tänkbara medel för att stoppa flykten. Polisen är beredd att skjuta och har skottsäkra västar. Men innanför murarna är bevakningen flat.
Fru talman! Det är närmast oförskämt mot kriminalvårdens personal att säga att de åtgärder som har vidtagits inte hjälper. Det totala antalet rymningar från både anstalter och permissioner har minskat med 35 26 sedan de år då de borgerliga satt i regeringsställning. I fråga om de slutna riksanstalterna har antalet rymningar minskat med 50 96, om vi jämför situationen förra året med situationen 1981. Det visar att de åtgärder som man har vidtagit hjälper. Jag skulle önska att man helt slapp rymningar. Jag vet att personalen arbetar för att nå detta mål. Det är emellertid nog så svårt. Arbetet hittills har i alla fall givit ett gott resultat, och det skall vi hålla personalen räkning för.
Fru talman! Det är inte alls säkert att man kan dra de slutsatser som statsrådet Leijon drar. Naturligtvis är det den borgerliga regeringens fel att flera rymningar skedde tidigare. Men hur är det med rymningsförsöken? Då måste vi föra statistik också över antalet rymningsförsök och se om antalet rymningsförsök har ökat eller minskat och om bevakningens effektivitet har stigit så otroligt. Det kan också vara så att de intagna inte vill komma ut i det socialdemokratiska samhället utan föredrar att sitta inne.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att polisens lokalproblem i Uddevalla snabbt kan lösas. Vid mitt besök i Uddevalla för en tid sedan kunde jag konstatera att polisens lokaler inte är bra. Det gäller särskilt arrestlokalerna i polishuset, vilka ärligt talat är helt undermåliga. En ny byggnad har sedan länge planerats. Byggnadsstyrelsen har i juni 1985 till regeringen redovisat ett byggnadsprogram och begärt projekteringsuppdrag för en byggnad i Uddevalla. Byggnaden är avsedd inte bara för polisen utan också för åklagarmyndigheten och häktet. I linje med önskemål från riksdagen förra året redovisades investeringar i byggnader i årets budgetproposition i en treårsplan. Regeringen föreslog också en ny anslagskonstruktion, som skall öka möjligheterna att mera långsiktigt planera polisens lokalförsörjning. Regeringens planering redovi .sades i justitiedepartementets budgetbilaga och utgår i stort sett från byggnadsstyrelsens förslag. Uddevalla fanns inte med i den planen. Riksdagen har för några dagar sedan förklarat sig inte ha något att erinra mot regeringens redovisning av lokalförsörjningen för polisen. Det är emellertid möjligt att under tiden göra vissa punktinsatser. Jag vet att det just nu pågår överläggningar mellan byggnadsstyrelsen, Uddevalla kommun och polisen om vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra de befintliga lokalerna i avvaktan på att en ny förvaltningsbyggnad kan komma till stånd. Det är min förhoppning att man på det sättet skall finna en snabb och bra lösning på problemen.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga, även om jag definitivt inte är nöjd med det, då det ju är ganska innehållslöst. Det här är ju ingen ny fråga som plötsligt har uppstått, utan lokalsituationen för polisen i Uddevalla har varit oerhört dålig och besvärlig under flera år. Situationen har hela tiden förvärrats, utan att några åtgärder har vidtagits. Det inverkar naturligtvis menligt på verksamheten, på polisens möjligheter att jobba effektivt. Nu har det t.o.m. gått så långt att yrkesinspektionen kommer att förbjuda användningen av arrestlokalerna i Uddevalla. Jag skall citera ett litet stycke ur tidningen Bohusläningen från den 10 maj i år. Man skriver så här: ”Den 1 juni ska yrkesinspektionen ta ställning till om arrestlokalerna i Uddevalla ska få användas i det nuvarande skicket. — Så vitt jag kan bedöma i dag kan det inte bli annat än nyttjandeförbud för arrestlokalerna, förklarar Jan Gunnarsson, handläggare på yrkesinspektionen i Göteborg.” Det är, justitieministern, helt skandalöst att det får vara på det här viset. Jag vill fråga om justitieministern kan acceptera att den här situationen uppstår, alltså att yrkesinspektionen förbjuder användandet av arrestlokalerna. Hur skall polisen i Uddevalla i så fall kunna jobba effektivt? Det blir ju en fullständigt kaotisk arbetssituation för dem som skall jobba där. Bl. a. med hänsyn till personalen hade jag hoppats att vi skulle kunna få ett positivt besked här i dag att justitieministern var beredd att vidta åtgärder. Men tyvärr blev det inte så, och jag kan bara djupt beklaga detta.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar håller jag med om att de här lokalerna är undermåliga. Så förhåller det sig — det går inte att försvara. Det är därför som det nu lokalt pågår diskussioner mellan byggnadsstyrelsen, polisen och Uddevalla kommun om att försöka hitta en lösning på problemet, och jag utgår från att man kommer att göra det.